Herr talman! Det gjorde ett pinsamt intryck på mig att en av riksdagens kommunister i dag passade på i samband med en enkel fråga att uttrycka sin glädje över det tilltagande ofredandet av utländska officiella personer och den omfattande skadegörelse på ututländsk egendom som förekommit. Han tog tillfället i akt att förklara, att en stormakt håller på att dräpa ett litet folk. Jag skulle kunna förstå herr Karlsson i Huddinge, om han samtidigt ville uttala sitt deltagande med de människor som förföljs av de diktaturstater som t.o.m. jagar sina medborgare utom sina egna gränser och driver dem till döds, som de inte har lyckats likvidera hemma! Har herr Karlsson lust att demonstrera mot denna människojakt och de massmord som exempelvis bedrivs på de kristna i vissa kommuniststater? I så fall skall jag respektera herr Karlsson. Men det var egentligen inte detta jag egentligen hade tänkt ta upp, utan jag vill tala om behovet av att det skapas nya arbetstillfällen och säga några ord om samernas problem. Glesbygdens problem och frågan om sysselsättningen har belysts också under denna debatt. Runt om i landet finns bekymmer, inte minst i Norrland. I de bygder som alltid varit glesbygder har utflyttningen stundom lett till yttersta utarmning — man kan rent av tala om ödebygd. På sina håll ser det snart ut som under och efter det stora nordiska kriget, när ryssarna härjade t.ex. i Västerbotten och missväxt och hårda utskrivningar av soldater samt sjukdomar gjorde att gårdarna och byarna lades öde. Det är särskilt en sak som jag vill betona här i dag. Man löser inte bygdens sysselsättningsproblem genom att bygga ut ytterligare en älv. Det har framförts förslag här i riksdagen att man måste offra Vindelälven för att folk skall få arbete. Det har skrivits i pressen. Vice ordföranden i Umeå drätselkammare pläderade i en tidningsartikel i går för arbete genom älvens utbyggnad. Vi har en medlem här i kammaren som går omkring och försöker övertyga oss ledamöter om att situationen är sådan, att det är nödvändigt med regleringen i Gauto och med dessa kraftverksbyggen. Jag vet att hans inflytande är stort och att han har gjort många bra saker tidigare, men om älven verkligen skulle offras, så får han faktiskt finna sig i att jag betraktar honom som dess baneman, och jag beklagar i detta sammanhang hans effektivitet! S Jag tror inte heller att denne vän av älvregleringar har sitt parti bakom sig. Om man skall rätta sig efter det bud som upplästes i denna kammare i går och tyda allt till det bästa, vill jag för min del tolka regeringspartiets strävanden hittills så, att det inte vill att denna utbyggnad skall komma till stånd, eftersom det omöjligen kan tro, att ett så kortvarigt projekt är någon lösning av sysselsättningsfrågan, och eftersom man inte kan satsa statens pengar på något så vådligt och ekonomiskt riskabelt. Låt mig få behålla mitt förtroende till regeringen i detta stycke! Vi väntar andra initiativ för att skapa arbetstillfällen i dessa trakter. Men då skall det också sägas, att ingen har så stort ansvar här som det parti som har makten och som har bestämt det mesta sedan lång tid tillbaka. Man måste efterlysa en insats. Och det måste handlas snabbt! För att tala med den man som öppnade en konferens i Luleå för en kort tid sedan: »Det är dags att övergå från ord till handling.» Denna handling är förvisso inte kraftverksbyggen i en orörd älv. Jag tror att inrikesministern, handelsministern och ekonomiministern — de tre som kanske närmast berörs av frågan — inser detta. Herr Hagnell sade några ord här i dag om att lösa framtidens problem och inte den gångna tidens. Det har han rätt i. Men om sysselsättningsproblemen skall lösas på det sättet att man ånyo reglerar en älv, då handlar man som om man vore kvar på 1940 eller 1950 talet. Och det är vi ju inte. Man kan inte lösa problemen på detta sätt. Här vill jag betona vad som särskilt ligger mig om hjärtat, nämligen att man ökar arbetslösheten genom att ett 40 tal personer ifrån Laisdalens övre del tvingas lämna sina hem och sin säkra utkomst. Vad skall de göra, var skall de bo och vad kostar det? Jag är ett av de valda ombuden för svenska folket. Jag vill framföra en människas åsikt, uttryckt i en tidningsartikel häromdagen. Där står bl.a. »Adolfströmsborna har säkert mardrömmar och tycker sig höra vattenbruset kring stugknutarna om nätterna. Vi flyttar inte förrän kungen och regeringen vräker oss, säger man i Adolfström, och ingen human och rättänkande Arjeplogsbo kan väl underlåta att följa med i debatterna och känna samhö righet och deltagande med Adolfströmsborna i deras kamp för sina hem och sin existens.» Så påpekar därefter samme skribent hur man långsamt och energiskt har brutit denna bygd. Man trodde säkert på framtiden. Man litade på administrationen, man fick papper på åborätten, man fick dokument av svenska kronan med lack och sigill, man fick bomärken och blev hemmansägare. Bonden och åbon byggde sig en framtid. Det varade i århundraden. Nu börjar bilden bli en annan. Det är djup beklämning bakom dessa ord. Nog är det väl underligt att vi skall tvinga bort folket från arbetet där uppe och den sysselsättning de trivs med, när vi måste hänvisa dem till de delar av landet där det råder sysselsättningsproblem, bostadsproblem, luftföroreningsproblem, vattenföroreningsproblem, fritidsproblem, sociala problem av alla de slag. Skall vi inte glädjas åt att de vill vara kvar, att de klarar sig och är fina, friska, sunda, sociala människor, en heder för Sverige? Och när vi med ljus och lykta letar efter nya företag och lokaliseringar och anslår pengar åt den som hittar något och vill något, då har de i en dämningshotad bygd byggt småstugor för egna pengar och skaffat sig inkomst och berett många människor rekreationsmöjligheter och hälsa, och de försäkrar att de kan utvidga. De kan bygga mer. Det kan bli något som betyder försörjning för fler och semester i fjällen för fler. Det kan bli skattekronor för Arjeplog och för Norrbotten. Skall vi inte från riksdagen tacka dem för en sådan anda, ett sådant föredöme? Skall vi i stället jaga dem därifrån och låta dem anmäla sig som arbetssökande och bostadssökande på annat håll? Är det tacken? Jag har svårt att inte bli upprörd. Kallas detta sysselsättningsfrämjande åtgärder? Och hur går det ihop med de med borgerliga rättigheterna att bo var man vill? De mänskliga rättigheterna! Det är ju bara gammalt folk, sägs det. Vore det så, heder då åt gamlingarna! Men det finns också unga människor där och fler kommer till bygden. Det finns exempel på att sörlänningar bosatt sig där uppe — t.ex. i Vuoggatjålme i väglösheten — vid den planerade Graddisvägen. Och bort från Gauto och Adolfström och Bäverholmen har unga människor drivits, vilka vetat att dalen dödsdömts. Jag har fått besked att de gärna vill återvända. Man mår bättre där uppe. Det blir inte så många psykosomatiska åkommor och inte så mycken stress och inga bullerskador. Skall vi inte främja deras återbosättning där genom att säga nej till översvämningen av den gamla kulturbygden? Jag skall inte gå in på skönhetsvärdena — jag lovar att återkomma, när vi om några veckor får debatt i saken i annat sammanhang. Jag anser det vara huvudsaken nu att ta upp spörsmålet om arbete åt flera i inland och fjällbygd. När det gäller detta, ber jag få peka på de undersökningar som utförts av Sveriges geologiska undersökning inom en av de berörda kommunerna vid Vindelälvens övre lopp och källsjöar, nämligen Arjeplog. Vid Radnejaur finns kopparfyndigheter som lär vara lovande. SGU började här undersökningar 1957, alltså för tio år sedan. Men undersökningarna går sakta. Koppar lär, enligt vad jag inhämtat, just nu vara ett värdefullt objekt med efterfrågan på världsmarknaden. Staten har inmutningarna i Radnejaur. Eftersom fyndigheterna är lovande är de väl något att tänka på. Vad hindrar en forcering av undersökningarna och ett snabbt beslut om gruvdrift? Kommunalmännen i Arjeplog sade vid samtal som jag hade med dem i somras: » Vi tar hellre en gruva än en utbyggnad av älven. En gruva till» — man har förut Laisvall — »och vi är räddade. Och så har vi dessutom älven kvar och en ökad turism.» Jag undrar om det inte finns mer att uträtta på detta område till glesbygdens fromma. Vidare några ord om den s.k. Graddisvägen. Enligt uppgift i pressen avslutades nyss arbetet på denna väg vid Sädvaluspen. Det är överraskande. Skulle inte folk kunna sysselsättas ett par månader till, kanske hela vintern, med arbetet på denna viktiga led? Vägens färdigställande kommer att betyda inkomster för socknen och en ström av turister längs Sädvadalen till Norge. Jag tror att det vore möjligt att på andra vägar ordna arbetstillfällen än genom att skövla Gauto och Laisdalen. Dessutom är det inte nationalekonomiskt försvarligt att i dagens läge bygga dessa regleringsdammar och kraftverk. Slutligen vill jag anföra några ord om samernas förhållanden. Det har sagts att några samebyar överraskande ändrat mening om älvens utbyggnad. Jag vill här anföra vad deras ombudsman sade i en tidningsinsändare i går. Han framhåller två synpunkter och säger: »Den första synpunkten är, att det är en orättvisa i gällande vattenlag, att samen icke är tillförsäkrad att få en personlig skadeersättning i vattenmål i likhet med bonden.

Det finns tydligen en hel del att uträtta för att ge denna folkgrupp samma rättigheter som andra medborgare. Även bortflyttande samer innebär avfolkning i norr och ytterligare trängsel där det är trångt tidigare och dessutom stora anpassningssvårigheter för en ofta hårt behandlad folkminoritet. Vågar jag till sist, herr talman, beröra en annan fråga med några ord så skulle det vara vår insats i fråga om u-hjälp. Det måste upprepas att missionens insats är ytterst betydelsefull. Det är uhjälp med mening. Det är u-hjälp med billig administration. Det är u-hjälp av kunnigt folk som har människornas förtroende i de länder det gäller. Det är inte alla gånger stora dyra sjukhus som behövs. Den nyss från Afrika återvände svenske läkaren doktor Fride Hylander har sagt några tänkvärda ord därom i dagens nummer av Dagens Nyheter. Han pekar på att nöden ute i bygderna är stor men många gånger kan lindras genom ganska enkla åtgärder. Här har missionen erfarenhet och förmåga. Ge dem pengar! Jag har studerat SIDA:s förslag för nästa år, och om jag förstår det rätt anges där en minskning av anslagen till missionen. I detta sammanhang måste man efterlysa ett förslag i nästa statsverksproposition om skattefrihet för de pengar som enskilda skänker till ulandshjälp. Det vore väl en billig utväg för staten att öka den svenska insatsen därute? Det kan inte betyda stora inkomstbortfall för statskassan, men det innebär stora insatser på rätt ställe i en hungrande värld. Man måste beklaga att den 25-procentiga investeringsavgiften i många fall har försvårat arbetet för dem som bär upp missionens verk och har fördyrat deras inhemska verksamhet med menliga följder för deras offergärning.

Herr talman! Det är inte med någon större debattlust jag tar till orda så här i slutet av remissdebatten. Den enda ursäkten för att jag likväl går upp i talarstolen så här sent är att jag knappast bär skulden till att debatten pågått ända till nu! Jag skulle vilja säga några ord i anledning av ett par inlägg som jag lyssnat till. även herr Nilssons i Agnäs anförande kunde det vara intressant att gå in på, men det skall jag inte göra. Jag tar först upp frågan om förhållandet kyrka—stat. Herr Nordstrandh tog upp den frågan någon gång i natt och citerade det = religionsfrihetsprogram som Broderskapsrörelsen lagt fram och i vilket vi även tagit upp frågan om kyrkans förhållande till staten. Det sägs i detta program, att vi skulle behöva ett demokratiskt uppbyggt organ inom den svenska kyrkan, en riksstyrelse som i detta läge skulle kunna förhandla. Därmed skulle vi undvika något som kunde komma att betecknas som ett ensidigt statligt dekret. Herr Nordstrandh instämde i detta men undrade, om vi behöver lagstifta i denna fråga. Han frågade sig om vi inte skulle kunna tänka oss att denna uppbyggnad sker frivilligt. I och för sig spelar det inte någon större roll hur det byggs upp, bara det blir ett representativt organ. Jag tror också att det första krav man måste ställa är att det verkligen är demokratiskt uppbyggt och att det är representativt för svenska kyrkan. Det bör nämligen, framför allt i efterhand, stå utom all diskussion att detta förhandlingsorgan varit representativt. För närvarande vet jag inte om vi kan gå fram någon annan väg än att genom lagstiftning via regering, riksdag och kyrkomöte tillskapa en sådan här demokratisk riksstyrelse som blir förhandlingsduglig. Man riskerar nämligen att ett mer frivilligt uppbyggt organ endast speglar vissa delar av svenska kyrkan. Jag har velat göra denna anmärkning. Det blir säkerligen anledning att senare komma in på denna fråga, som under de närmaste åren kommer att prägla en stor del av vår politiska debatt. Även i u-landsfrågan vill jag göra ett par randanmärkningar, här till herr Rubins som vanligt av starkt patos präg lade anförande i går. Han sade: »I mångt och mycket har vår u-landshjälp hittills misslyckats.» Detta är ett påstående som man hör ganska ofta ute i bygderna. Det börjar sprida sig en uppfattning, att SIDA och den svenska u-hjälpen har misslyckats. Jag tror att man har anledning att fråga: Var någonstans har den misslyckats? Det är klart att man kan tala om mer eller mindre lyckade projekt, men det är nog ganska svårt att tala om direkta misslyckanden. Yrkesskolorna i Pakistan t.ex., som i början av året var föremål för resultatbedömning, visar sig väl kunna fylla sin uppgift. Är det barnsjukhuset i Etiopien, näringsforskningsprojektet och fredskårens skolutbyggnad i samma land som vi misslyckats med? är det vattenförsörjningen, som man håller på att klara på landsbygden i Tanzania? Eller vad är det? Jag tror att det finns anledning att, i varje fall inte från denna talarstol, tala försiktigt om misslyckanden så länge vi inte har bevis. Misslyckanden måste förekomma. Anledningen är ju ganska enkel: det är ett svårt arbete och hur man än förbereder det kan man göra felbedömningar. Ty det är ändå bara människor som arbetar med dessa problem, och det är mänskligt att fela. Jag skall ta upp också en annan sak som herr Rubin nämnde. Han sade att vi inte bör inrikta vår verksamhet på att t.ex. bygga stora lärarhögskolor för ett fåtal människor, utan vi skall börja på primärstadiet. Han åsyftade troligtvis lärarhögskolan i Nairobi i Kenya. Den planerades och drivs av Uppsala universitet med pengar från SIDA och svenska staten. Den kommer att varje år utexaminera 100 gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen. Det är säkerligen hälften av den utbildningskapacitet, som man har i Kenya. Jag tycker att detta just är ett exempel på hur man skall gå till väga. Man utbildar alltså lärare på gymnasiestadiet; det ger ju betydligt större effekt än att skicka ut småskollärare till u-länderna, för att ta ett drastiskt motexempel. Det har talats mycket — också av herr Rubin — om samarbetet med frivilliga organisationer. I SIDA:s verksamhetsberättelse talas det om att inte mindre än 53 miljoner kronor avser kontrakterad verksamhet, d.v.s. SIDA driver inte den verksamheten själv. Därutöver går naturligtvis också rätt mycket till frivilliga organisationer. Jag vill sluta detta inlägg, som ju inte är så utförligt och inte heller så polemiskt, med att citera ur den programskrift som heter »Solidaritet med de fattiga folken» och som vi antog på den socialdemokratiska partikongressen.

Herr talman! Det lönar sig tydligen stundtals att tala i kammaren till och med vid halvettiden på natten. Om inte det eller de statsråd man riktar sig till uppfattar något genom personlig närvaro eller låter sig underrättas, händer det alltså, att en enskild riksdagsledamot är intresserad av det som behandlas och tar del av det passerade. Jag noterar sålunda med tillfredsställelse, att herr Svensson i Kungälv, som ju är kammarens framstående företrädare för Broderskapsrörelsen, nu tagit upp den fråga jag ställde i nattstillheten, närmast till herr Palmes betraktande. Vem skall förhandla för svenska kyrkan i en eventuell förhandling med staten i fråga om det framtida förhållandet mellan kyrka och stat, kyrkan själv genom eget all sidigt tillsatt förhandlingsorgan eller genom en av regering och riksdag genom ensidig lagstiftning initierad förhandlingsdelegation? Kyrkomötet, ett av de för närvarande legala organen, det viktigaste till och med, nämndes inte i Broderskapsrörelsens = religionsfrihetsprogram, och det var det som kom mig att reagera. Nu har herr Svensson i Kungälv rättat till uttalandet i programmet och fört in kyrkomötet i sammanhanget, och det gör väl, att våra ståndpunkter är ganska nära varandra, Sammanfattningsvis kan jag alltså säga, att förhandlingsorganet kan anknytas, förutom till kyrkomötet, till pastoratsförbundet, stiftstingen och stiftsråden. Representation kan eventuellt ges också åt biskopsmötet, prästförbundet och andra kyrkliga organisationer. Men, och därvidlag är vi väl helt ense, huvudsynpunkten vid sammansättningen av förhandlingsorganet är, att det utformas både demokratiskt och representativt, vilket egentligen är samma sak.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 53 behandlar förslag om ganska avsevärda förändringar i uppbördsförordningen. Det är inte på så många punkter som det finns avvikande meningar, men jag har anslutit mig till reservationerna nr 2 och 4, och jag skall be att få referera dem litet närmare. En nyhet i det nu föreliggande förslaget är att ställföreträdare för juridisk person skall kunna åläggas ett civilrättsligt personligt betalningsansvar för ej redovisade källskattemedel. Otvivelaktigt är detta ett mycket svårt problem, och jag vill inte förneka, att det går att ge exempel på fall då ett sådant ansvar skulle vara befogat. Ur rättssäkerhetssynpunkt går det dock inte med den ringa utredning som har gjorts i detta ärende att införa ett sådant ansvar. Det är sålunda inte klargjort vad som menas med ställföreträdare. Man kan fråga sig om det är verkställande direktören, ekonomidirektören, kamreraren eller den tjänsteman som handlägger skatteärenden inom företaget. Vidare finns det anledning att erinra om att de medel, som arbetsgivaren avdrar från arbetstagares lön och innehåller för skatt, inte är rättsligt avskilda från arbetsgivarens tillgångar. De står fortfarande till arbetsgivarens förfogande och kan alltså användas i före taget. Kronan har allenast en fordran på företaget. Det framhölls också på sin tid att det var en fördel för arbetsgivaren att han hade denna rätt att förfoga över medlen. Ansvaret skulle komma att aktualiseras vid betalningssvårigheter. Det är väl då naturligt att företagaren använder de medel som finns i företaget till att i första hand klara upp t.ex. löneutbetalningar och kanske även andra utbetalningar som måste ske omgående. Enligt förslaget skulle det bli ett motsatsförhållande på så sätt att den s.k. ställföreträdaren åläggs ett personligt betalningsansvar för skulder till staten men inte till den anställde för hans lönefordran. Denna föreslagna utvidgning svarar inte heller mot den grundläggande principen för de juridiska personerna, emedan dessa endast svarar för sina skulder med de egna medlen och inte med någonting annat. Det uppenbarligen vanligaste fallet är ju att vederbörande helt enkelt saknar medel för dessa betalningar. Sett ur den synpunkten menar vi att det är nödvändigt att denna fråga bättre utreds och synkroniseras med alla de författningar som finns just på detta område. Med hänsyn till dessa förhållanden har vi inte kunnat ansluta oss till förslaget. Reservation 4 behandlar ett motionsyrkande som väcktes vid riksdagens början. Det har blivit vanligt inom det svenska näringslivet, särskilt industrierna, att man stänger under juli månad för semestrar och detta av praktiska och företagsekonomiska skäl. Inte bara fabrikerna utan numera även kontoren stängs. Med nuvarande system, enligt vilket skatten skall inbetalas senast den 18 juli, tvingas företagen hålla en del av personalen kvar i tjänst under denna tid för att göra i ordning skatteredovisningarna. Nu sägs det naturligtvis att det går mycket bra att betala dessa skatter i förväg innan semestrarna börjar. Ja, naturligtvis går det, men det fordras då också att pengarna finns till förfogande vid detta tillfälle. Dessutom kan det framhållas att det i varje fall kommer att medföra vissa räntekostnader för företagen i fråga. Av praktiska skäl torde det inte heller vara omöjligt att utsträcka just denna period några dagar in i augusti för att därmed få en mera praktisk ordning. Man kan naturligtvis överväga även andra möjligheter, t.ex. att betala skatten för maj månads löner i juni och att betala skatterna för junioch julilönerna i augusti medan augustilönen betalas i september. I varje fall torde det inte vara ur vägen att med hänsynstagande till de förhållanden som under de senaste åren uppstått inom det svenska näringslivet undersöka möjligheten att åstadkomma denna förenkling, vilken onekligen också skulle kunna innebära icke oväsentliga kostnadsbesparingar för näringslivet. Herr talman!

Detta missförhållande har rättats till genom denna proposition, och jag tror att detta är en av de största fördelarna när det gäller dessa ändringar. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och nr 4 och för övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas föreslås vissa ändringar i uppbördsförordningen med avsikt att förbättra skatteuppbörden, så att det blir större överensstämmelse mellan källskatten och den definitiva skatten. Om målet har vi varit överens i bevillningsutskottet.

Anledningen till detta vårt förslag är att det numera är ganska vanligt att ungdomar som varit ute i förvärvslivet en tid avbryter arbetet för att fortsätta sina studier. Om en sådan studerande under sin tid ute i arbetslivet har betalat för låg preliminär skatt påföres han kvarskatt, som skall erläggas under uppbördsterminerna i mars och maj. Detta kan bereda honom eller henne stora svårigheter, eftersom vederbörande då måste leva på studiebidraget. En kortare tids anstånd med skattebetalningen — t.ex. över sommaren, då de studerande kan skaffa sig inkomster av feriearbete — skulle innebära en väsentlig lättnad. Som bestämmelserna nu är utformade — och propositionen innebär ingen ändring i det fallet — kan anstånd inte medges därför att studierna inte är oförvållade.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 I den reservationen har vi gjort vissa principiella invändningar mot bestämmelsen i 77 a §, där det står: »— — — att den, som företräder arbetsgivare, som är juridisk person, under vissa förutsättningar kan åläggas ett civilrättsligt personligt betalningsansvar, solidariskt med arbetsgiva ren, för innehållna, ej redovisade källskattemedel. Ett dylikt betalningsansvar synes i första hand oförenligt med arbetsgivarens rättsliga ställning inom uppbördssystemet när det gäller dylika medel.» De medlen står nämligen till arbetsgivarens förfogande. I samband med källskattesystemets införande åberopades i propositionen förmånen för arbetsgivaren att få förfoga över medlen fram till nästa uppbördstermin. Den räntevinst som arbetsgivaren därigenom gör skall vara en liten ersättning för besväret med skatteuppbörden, eftersom någon direkt ersättning för det arbetet inte utgår. Det är också att märka att det inte föreligger något personligt betalningsansvar för ställföreträdaren när det gäller arbetsgivarens löneskuld till de anställda. Vi kan inte finna det rätt att kronan i princip skall ha en mera förmånlig ställning i det fallet. Av propositionen framgår inte heller om begreppet ställföreträdare bara omfattar verkställande direktören eller om det också avser ekonomidirektören, kamreraren eller någon annan befattningshavare — som t.o.m. kan vara enbart anställd, alltså inte delägare. Inte heller är det klart vad som skall förstås med uttrycket »uppsåt eller grov vårdslöshet». Herr talman! Med åberopande av de nu anförda, principiella betänkligheterna och de svårbedömbara praktiska konsekvenserna yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Det betänkande från bevillningsutskottet som vi nu behandlar bygger på en proposition, vilken i sig innehåller en mängd tekniska förändringar av vår uppbördsförordning. De föreslagna förändringarna syftar i ett flertal fall till att förbättra skatteuppbörden. Bl. a. skall ett allmänt om bud förordnas i varje län för att bevaka dels det allmännas talan, dels den enskilde skattskyldiges talan i vissa uppbördsmål. Även möjligheterna för de skattskyldiga att få anstånd med skatteinbetalning föreslås bli vidgade. Reglerna för anstånd i tvistiga taxeringsmål ändras, så att dessa fortsättningsvis skall bedömas oberoende av taxeringsintendentens ställningstagande. Den restavgift som den skattskyldige nu får betala och som utgår med 4 procent när skatt ej inbetalts i rätt tid och ordning förblir oförändrad. Som en komplettering till restavgiften införes dock en s.k. tilläggsavgift som skall utgå när skatten varit obetald en längre tid, och denna tilläggsavgift skall utgå med en summa av storleksordningen 4 procent på det obetalda beloppet för varje påbörjad sexmånadersperiod. Till bevillningsutskottets betänkande har fogats fyra reservationer. I reservationen 1 föreslås en utökning av den krets av skattskyldiga, som på grund av sjukdom, arbetslöshet eller eljest oförvållat fått sin skattebetalningsförmåga nedsatt, med kategorin studerande. Utskottet har avstyrkt motionerna med förslag i denna riktning, enär ett bifall till dem skulle betyda att vi ändrar den princip som nu gäller, nämligen att nedsättningen av betalningsförmågan skall vara oförvållad av den skattskyldige. Man torde knappast kunna påstå att studier är oförvållade. I reservationen 2 hemställs att förslagen i propositionen om att ställföreträdare för arbetsgivaren skall få personligt ansvar för innehållna ej redovisade källskattemedel skall avslås och därmed utgå ur författningen. Denna bestämmelse i förordningen har, såsom departementschefen framhåller, inte införts i avsikt att skapa en ny straffsanktion utan endast för att skapa möjlighet för det allmänna att utkräva ett solidariskt ekonomiskt ansvar av en försumlig ställföreträdare och den juridiska person som denne företräder. Man till lägger också att underlåtenheten att redovisa skattemedel skall vara uppsåtlig eller föranledd av grov oaktsamhet. De föregående talarna har frågat hur man skall tolka begreppet »grov oaktsamhet». Våra domstolar har tidigare lyckats tolka detta begrepp, och de kommer säkerligen att kunna göra det även i fortsättningen. Det åligger ju inte den lagstiftande församlingen att tolka lagarna. Förslaget motiveras också av att många juridiska personer är fåmansbolag, och i dessa vill man att ställföreträdaren och den juridiska personen skall åläggas gemensamt ansvar. I den tredje borgerliga reservationen har hemställts om bifall till ett motionsyrkande om utredning av ett vidgat dispensförfarande avseende skatteuppbörd under semesterperiod. En utvidgad dispensrätt skulle otvivelaktigt innebära förskjutningar i skatteuppbörden. Den skulle också medföra administrativa svagheter. Problemet bör delvis kunna lösas genom att den bank, som företaget normalt anlitar, betalar in skatten under uppbördsterminen om företaget har stängt för semester. I den socialdemokratiska reservationen, nr 3, har vi i motsats till utskottsmajoriteten yrkat avslag på motionerna om ändrade principer för beräkning av ränta vid restitution av skatt när densamma är beroende av ansökan från skattskyldiga.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 Detta yrkande innebär avslag på reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Herr Enskog berörde i sitt anförande bestämmelserna i 48 § uppbördsförordningen, som gäller beviljande av anstånd med erläggande av preliminär B-skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt. Jag vill säga några ord om denna fråga. 48 8 uppbördsförordningen begränsar möjligheterna för den lokala skattemyndigheten att bevilja anstånd med erläggande av ifrågavarande skatter. I paragrafen föreskrivs att enbart den som på grund av arbetslöshet, sjukdom eller eljest oförvållat fått nedsatt skattebetalningsförmåga kan medges anstånd, liksom den som på grund av värnpliktstjänstgöring kommit i denna situation. Det föreskrivs alltså att vederbörande inte skall vara vållande till den situation han kommit i. Detta är naturligtvis helt riktigt. Men det finns en grupp som på sätt och vis kan sägas ha varit självförvållande till sin nedsatta skattebetalningsförmåga, och det är de studerande. Det är dock orimligt att dessa skall få olägenheter av bestämmelserna i 48 8. Frågan kan synas liten för oss här i riksdagen. Vi tycker kanske att det inte betyder mycket om de studerande ges anstånd med erläggande av skatt. Saken har emellertid utomordentligt stor betydelse för de studerande som under studietiden har enbart studiebidrag eller studielån att falla tillbaka på. Jag skall anföra ett exempel. En yngling gick efter avslutad obligatorisk skolgång och blev byggnadsarbetare. Jämsides med sitt förvärvsarbete studerade han på fritid under flera år men slutade sedan — det var under innevarande år — arbetet och började studera på heltid. Om en månad får han en skattsedel där kvarskatt påförts med cirka 400 kronor. Han har familj men ingen inkomst — och så står han i den situationen att han under mars och maj nästa år skall betala denna kvarskatt. Någon frågar kanske: Varför har inte vederbörande betalt den preliminära skatt som skulle ha erlagts vid inkomstens förvärvande? Ja, det är en rad omständigheter som gjort att han fått kvarskatt — bl.a. har han erhållit lönetilllägg. Han har också fått semesterersättning för vilken gjorts skatteavdrag med 25 procent. Därvidlag blir det kanske en förbättring genom bestämmelsen att skatteavdrag skall göras med 30 procent i fortsättningen. Vidare blir avdraget enligt skattetabellerna inte alltid fullt tillfredsställande, och så kommer det nog att vara även framdeles. Jag tror att denna person — en studerande med familj — skulle ha mycket stor nytta av möjligheten att få ett anstånd med betalningen av sin skatt. Enligt nuvarande uppbördsregler anses han som vållande till sin situation, men i vårt komplicerade samhälle kräver vi mer och mer utbildning. Vi stöder studieverksamheten i syfte att utvecklingen skall kunna fortsätta såsom vi hoppas att den skall göra. Statens eller kommunens inkomster minskas inte på något sätt genom att de studerande får ett anstånd, utan detta underlättar endast deras möjligheter att betala sin skatt genom att — som herr Enskog sade — skaffa sig ett feriearbete under ett par månader. I motionerna 1: 866 och II: 1071 har vi begärt att föreskrifterna i 48 § skall utökas till att omfatta även de studerande. Jag anser att det skulle vara skäligt, och jag tycker det är egendomligt att utskottsmajoriteten ställt sig så negativ till de studerandes problem i detta avseende. Herr Kristenson framhåller att de studerande varit vållande till sin situation, men jag tycker inte det vore så farligt om man gjorde ett undantag för dem. Det rör sig i alla fall om en begränsad grupp. Jag anser att vi kunde vara eniga om att ge dem möjlighet att få anstånd för en kortare tid — högst ett år. Herr talman! Jag ber att få ansluta

Herr talman! Beträffande herr Kristensons uttalande till förmån för införande av ett betalningsansvar för ställföreträdare i bolagen vill jag anföra att jag inte tror att man behöver tillgripa den metoden. Om man endast effektiviserar själva indrivningsförfarandet når man exakt samma mål. Det gör, enligt vårt förmenande, denna proposition i tillräckligt hög grad. Sedan måste jag säga några ord beträffande reservation 1. Jag tror att det har uppstått en del missförstånd på vissa håll. Här är det inte fråga om något annat än att göra ett tillägg, som innebär att även de studerande skulle få möjligheter till uppskov. Redan tidigare finns — som också herr Kristenson framhöll — möjligheter att få anstånd på grund av sjukdom, värnpliktstjänstgöring eller dylikt, d.v.s. när det föreligger en anledning som vederbörande själv inte kan råda över men som motiverar ett uppskov. Med anledning av vad herr Werbro sade måste jag göra några påpekanden. Sedan flera år tillbaka har vi i vårt land ett källskattesystem och det systemet innebär i princip att skatt skall betalas vid det tillfälle när inkomsten förvärvas. Härigenom skapar man bättre förutsättningar för att skatten verkligen blir erlagd och att restföringen blir så liten som möjligt. Principen innebär att anstånd — som jag sade — endast kan beviljas då sådana skäl verkligen föreligger som inte vederbörande själv kan råda över. Om man nu skulle utvidga detta system till att gälla även andra kategorier — sådana kategorier som inte kan göra anspråk på att de själva inte kan råda över det aktuella förhållandet — är det ganska stor risk för att vi bryter sön der hela det system vi skapat. Det innebär ju att man skall betala skatt i det ögonblick då man förvärvar inkomsten. Detta är den bärande principen i hela källskattesystemet. Jag vågar inte vara med om att tillstyrka en sådan anordning som skulle innebära att vi gjorde ett avsteg från den principen. Det kan alldeles säkert åberopas många olika fall i samhället liknande det som herr Werbro här androg, nämligen den byggnadsarbetare som övergått till att studera. Detta kan dock inte motivera att man bryter sönder ett sådant system som vi har i källskattesystemet. Vad för övrigt gäller de studerande skall vi väl samtidigt ha klart för oss att det med hänsynstagande till den schablonbestämmelse som för närvarande gäller för kommunalskatteutskylderna egentligen kommer att bli ganska sällsynt att det på en vanlig inkomst under ferietiden uppstår några nämnvärda restskatter. Jag vill också med några ord kommentera reservationen nr 3, till vilken herr Kristenson yrkade bifall. Utskottet har på denna punkt tillstyrkt ett motionsyrkande. För närvarande utgår inte restitutionsränta på överskjutande skatt när restitutionen är beroende av en ansökan från den skattskyldige själv. Vi menar inom utskottsmajoriteten att det inte kan vara rimligt med ett sådant förhållande. Inte sällan kan det vara fråga om rätt betydande belopp, då skatteprocesserna ofta tar många år. Särskilt orättvist verkar detta system när t.ex. taxeringsintendenten för talan i högre instans för att därigenom driva fram ett prejudicerande avgörande. Även reservanterna har i princip erkänt att det nuvarande systemet är orimligt. Vi skiljer oss på den punkten att reservanterna inte vill vara med om att skriva till Kungl. Maj:t för att påskynda denna frågas lösning, men i princip är vi, som sagt, alldeles överens.

Det finns emellertid, herr Werbro, ett flertal andra grupper i samhället som med mycket större rätt skulle kunna anse sig böra införas i denna paragraf. Alla de förvärvsarbetande hustrur som slutar sitt förvärvsarbete kan få en betydande kvarskatt. De skulle kunna begära anstånd. Detsamma gäller nygifta kvinnor och kvinnor som gör ett tillfälligt uppehåll i sitt förvärvsarbete på grund av barnsbörd; det kan naturligtvis ibland ifrågasättas om det är självförvållat eller inte. Pensionärer kan också komma i fråga, ty det kan ju diskuteras om pensionsålderns inträdande är självförvållat; man har inte själv bestämt det år då man skulle födas eller när pensionsåldern skulle inträda. Det kan bli bekymmer för dessa grupper. Jag hoppas att herr Werbro efter denna exemplifiering inte till nästa år motionerar om att också dessa grupper skall införas i 48 8. Jag vidhåller alltså, herr talman, mina yrkanden från det första inlägget.

Herr talman! Först skall jag lova herr Kristenson att inte väcka några motioner i denna fråga nästa år. Herr Magnusson i Borås talade om missförstånd. Jag erinrade om att 48 8 innehåller möjligheter för de grupper som jag nämnde att få anstånd, och jag ville utöka listan med de studerande. Herr Magnusson redogjorde för källskattesystemets uppbyggnad. Har man sysslat med skattefrågor vet man emellertid hur lätt kvarskatt kan uppkomma. Även om vi ändrar uppbördsför ordningen kommer denna risk att existera. Men man säger här att det inte skall bli några sådana skatter i framtiden. Det förhåller sig emellertid absolut inte på det sättet. Jag skall inte gå närmare in på detta exempel, utan jag vill i stället ta upp ett annat, som rör ett problem för amanuenspersonalen vid universiteten för närvarande. Det är svårt att få studerande vid universiteten att medverka i arbetet som amanuenser. Ett stort antal av dessa har nämligen fått kvarskatt och har stora svårigheter att betala denna på grund av att de efter någon tid övergått från att vara deltidsstuderande till att vara heltidsstuderande, men de har givetvis rättighet att få restitution på den inbetalda skatten senare. Eftersom vi på alla sätt försöker få fler människor att studera och utbilda sig, så borde vi också försöka ge dem som förkovrar sig bättre möjligheter att fungera i vårt samhälle. Därför bör vi hjälpa dem även på detta område, när vi först har inspirerat dem till deras studier. Jag kan ta flera exempel, om herr Kristenson vill, men jag menar att just denna grupp kan anföras som exempel därför att det ju inte kan anses som »självförvållat» att studera.

Herr talman! Jag känner mig ganska förbryllad över det senaste anförandet av herr Werbro. Han sade att det skulle vara svårt att få amanuenstjänsterna vid universiteten besatta av den anledningen att vederbörande senare skulle komma att drabbas av restskatter. Det kan väl inte få gå till på det sättet i samhället, att vederbörande skall befrias från sin skatt om han tar tjänsten! Källskatt skall självfallet dras i vanlig ordning även vid utbetalandet av sådana inkomster, och då är det inget poblem, ty då blir det ingen restskatt. Jag kan inte förstå varför vi skulle införa bestämmelser som skulle innebära att vissa personer eller vissa inkomster skulle vara befriade från skyldigheten att bli belagda med källskatt, som vi väl i alla fall är överens om skall betalas.
Herr talman! Jag ber bara att få hänvisa till 48 8 i uppbördsförordningen, som även gäller förfarandet vid erläggande av B-skatt, som skall inbetalas under mars och maj månader. Just denna del av studerande kommer att i viss utsträckning hänföras till den kategori som betalar B-skatt.

Herr talman! Frågan om Älvsnabbens långresor har vi på nytt aktualiserat. Utskottet hänvisar till sin motivering från 1965, då en liknande motion behandlades. Trots den oförståelse som hittills mött vårt förslag, tar jag mig ändå friheten att säga ett par ord. På vilket sätt vårt land skall göra sig känt och välkänt ute i världen kan alltid disktueras. Jag ifrågasätter emellertid om resor av det slag som Älvsnab ben gör är det bästa sättet. älvsnabbens föregående jordenruntresa uppskattades kosta de svenska skattebetalarna cirka 100 000 kronor i extra utgifter. För den summan, som måste betraktas som mycket låg — den är i verkligheten antagligen betydligt högre — fick invånarna i en rad exotiska och andra länders hamnar veta att vårt land har dels ett kungahus och dels krigsfartyg. Jag är inte övertygad om att det är spridningen av just dessa fakta vårt land i första hand har behov av. Nu sägs det att dessa resor kombineras — utöver de sjömilitära övningsmomenten — med en viss PR-verksamhet för svensk industri. Det senare sker på så sätt att fartyget har med sig broschyrer, bilder och film, med vars hjälp man i hamnarna hos dem som så önskar informerar om vårt land. Utrymmena härför är dock begränsade, och denna PR-verksamhet får anses vara av mycket liten omfattning. Övningsmomenten för de ombordvarande är av betydligt större omfattning. Arbetstidsregleringen för besättningar på fartyg under expedition till utländska farvatten gäller ej. Detta medförde att besättningen på Älvsnabbens senaste långresa — 280 man — tjänstgjorde ungefär 5 000 timmar mer än vad som varit möjligt om fartyget haft motsvarande övningar i hemmavatten. För sådan övertid utgår ingen ersättning. Det framhålles vidare att kontinuerliga övningar under tiden november— april med hänsyn till ishinder endast med svårighet kan bedrivas i svenska vatten. Jag är inte sakkunnig på området, men för en lekman förefaller det påståendet egendomligt. Vi kan ju inte flytta vårt land — det ligger där det ligger, ishinder till trots. Våra krigsfartyg, vilkas uppgifter torde vara att skydda vårt lands kuster — även om ishinder föreligger — borde såvitt jag kan bedöma förlägga övningarna till farvatten just med ishinder, eftersom vi har många månaders vinter i Norden. Vid ofred skulle eventuella fiender inte ta vintersemester. Allvarligt talat tror jag att vårt land med dess mångskiftande industri behöver ett svenskt mässoch utställningsfartyg. Vi har sagt detta tidigare och jag upprepar det. Motionärerna är i gott sällskap. Tidningen Sjömannen, organ för svenskt sjöfolk, är av samma mening. I nr 4, 1967, skriver tidningen bland annat: » Slopa Älvsnabben för gott i sådana här sammanhang och bygg i stället — varvsindustrin behöver jobb — ett svenskt utställningsoch PR-fartyg utformat efter näringslivets behov. Ett sådant kan även inredas för att vid behov tjänstgöra som Röda-kors-fartyg på olika håll i världen.» Ett sådant fartyg behövs. Norrbottens landsting har nyligen beslutat anslå 1 miljon kronor för underlättandet av marknadsföring i utlandet av produkter tillverkade i Norrbotten. Flera områden inom vårt land har säkerligen samma behov. Det är alltså inte reklam för kungamakten eller krigsmakten vi behöver i utlandet. Vad vi behöver är reklam för svenska varor och tjänster. Detta ligger helt i linje med våra ansträngningar att öka vår industriella kapacitet, att öka vår export och att trygga den fulla sysselsättningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen.
Herr talman! Herr Nilsson i Gävle har i stor utsträckning återgivit de skäl utskottet anfört emot den motion som han har väckt och som han har talat för. Dessa utskottets argument behöver jag därför inte upprepa. Jag vill emellertid beträffande kostnadsfaktorn säga att man måste ta hänsyn till de inbesparingar man faktiskt gör genom att kunna förlägga övningarna till fartyget Älvsnabben. Man får inte heller bortse från den nytta som detta arrangemang medför. Chefen för marinen har som ett skäl för det angivit att rekryteringen och gallringen av fast anställt befäl kan underlättas genom att Älvsnabben används på det sätt som vi här talar om. Jag tycker man skall ta viss hänsyn till det. Därtill tror jag att vi uppnår en goodwill-effekt av älvsnabbens resor till olika länder och dess besök i hamnarna med vad därtill hörer. Det är faktiskt en god reklam för Sverige. Utskottet och riksdagen har i annat sammanhang prövat frågan om ett särskilt utställningsfartyg, men idén befanns inte genomförbar. Genom Älvsnabbens resor har vi dock en möjlighet som visat sig vara bra, att visa upp Sverige på många håll. Utskottet har för Övrigt fått ta del av en sammanställning av de rapporter som utrikesdepartementet erhållit från våra beskickningar i de länder som Älvsnabben besökte under sin senaste resa. Dessa rapporter är till alla delar positiva och vittnar om att det här är fråga om en reklamverksamhet som vi inte helt bör bortse ifrån. Statsutskottet har alltså inte funnit anledning biträda motionen, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Då blir situationen en annan.» Fru Johansson sade: »Riksdagens beslut skall vara beroende av den bristsituation som för närvarande föreligger och som framdeles kan bli rådande. Dessa synpunkter är vägledande för mitt ställningstagande i denna fråga.» Slutligen yttrade fru Ryding: »Vi finner det alltså klart otillfredsställande att riksdagen i längden skall bevilja anslag till dylika privata institutioner.» Samtliga talare framhöll alltså mycket klart att det enbart var med hänsyn till den rådande bristsituationen som man var med på saken. Herr Nordstrandh underströk särskilt att det gick att få denna utbildning för en billig penning från statens sida men ansåg den gången att det var uteslutet att utbildningen skulle fortsätta, sedan de andra instituten hade blivit förstatligade och upprustade till högskolor. Sedan blev de det, och då begärde Stora Sköndalsinstitutet också anslag för att kunna göra motsvarande upprustning. Denna upprustning skulle helt betalas av staten. Detta innebar en helt ny situation, och i det sammanhanget skall jag be att få citera herr Nelander som sade: »Direktionen anser det möjligt, om institutet tillåtes arbeta under samma eko nomiska förutsättningar som övriga institut, att få samma nivå på utbildningen.» Därmed är vi framme vid dagens läge. För en billig penning kan man få en nödtorftig utbildning, men vill man ha en utbildning som kvalitetsmässigt är likvärdig med den som ges vid de statliga instituten kostar det ungefär lika mycket både i pengar och lärarkrafter, och då är det alltså inte längre fråga om någon billig affär för staten. Orsaken till att jag ansåg mig på nytt böra ta upp saken var den diskussion som fördes med anledning av den nya socialhögskolan i Örebro. Många av de talare som yrkade på anslag till Stora Sköndal motsatte sig denna högskola i Örebro. Vid detta tillfälle anfördes som skäl, i synnerhet av herr Tobé, att de statliga socialhögskolorna är för små. Herr Nordstrandh började med att påpeka att de inte är optimalt utnyttjade och herr Tobé konkretiserade sitt påstående ytterligare och sade, att 250 elever är en lagom enhet, Stockholm hade då 210 och de övriga 150 elever. Sedan har elevantalet ökats och är nu 240 respektive 180. Herr Tobé framhöll också att utbildningen bör integreras med universitetsutbildningen och därför inte förläggas till Örebro, där man dock har en universitetsfilial, utan till en utbyggnad i Stockholm som ju har ett fullständigt universitet. Inte heller ansåg han att det i längden är bra att socialhögskolorna saknar egna pofessurer. Dessa skäl måste tala för att man inte fortsätter att ha en del av socionomutbildningen i Stora Sköndal, utan att den flyttas över till socialhögskolan i Stockholm, vars lärare redan i stor utsträckning används för uppgiften och som inte utnyttjar sin optimala utbildningsvolym. Socialhögskolornas samarbetsnämnd har yttrat sig över motionen och kort och gott förklarat, att man utöver den tidigare planlagda utökningen utan svårighet kan lägga ytterligare 40 platser på de statliga högskolorna och därmed ersätta bortfallet i Stora Sköndal. Det är alltså icke fråga om att minska utbildningen. Fortfarande råder stor brist på socionomer. Men den utbildning som staten ändå i stor utsträckning skall betala och som skall skötas, åtminstone till den mer kvalificerade delen av de vid den statliga högskolan anställda lärarna bör ligga vid den statliga högskolan, när denna utan större svårigheter kan överta den. Att jag nöjt mig med en blank reservation, beror på den stora brist på socionomer som alltså fortfarande råder och som gör att man bör gå försiktigt fram. Dessutom föreslår utskottet en skrivelse till Kungl. Maj:t med påpekande att bristen fortfarande är stor och att man alltså bör ta till vara alla utbildningsmöjligheter. Detta ansåg jag vara det väsentliga för dagen. När jag har läst handlingarna noggrannare har jag blivit mera betänksam, särskilt inför en passus i Svenska diakonsällskapets yttrande över motionen. Man säger där att Diakonsällskapet tillsatt en kommitté för att utreda hur Diakonsällskapet skall kunna tillfredsställa de krav kyrkan och samhället ställer. Svenska diakonsällskapet ser Sköndalsinstitutet som en väsentlig del av sin verksamhet, heter det vidare. Om Diakonsällskapet nu förbereder en omorganisation och gör det med utgångspunkt i den uppfattningen att Sköndalsinstitutet skall ha kvar permanent socionomutbildning, står detta i strid mot vad — för att tala med många talare i remissdebatten — den nuvarande riksdagsmajoriteten har gett klart uttryck åt. Det vore olyckligt om man skulle felplanera därför att man har missuppfattat riksdagens ställningstagande i detta fall. Det hela är för övrigt litet dunkelt uttryckt. Jag hoppas att inte Diakonsällskapet menar att just socionomutbild ningen är en väsentlig del av dess verksamhet. Verksamheten på Stora Sköndal omfattar ju så mycket mer än socionomutbildningen. Därvidlag har Diakonsällskapet stora och väsentliga uppgifter som det sköter på ett föredömligt sätt, och jag kan inte tro annat än det i längden skulle vara till förmån för dessa uppgifter om Diakonsällskapet ägnade sig helt åt dem och lät socionomlinjen bli en episod som nu snart kan avvecklas. I varje fall bör sällskapet få ett besked, så att man vet hur man skall ställa sig med planeringen. Jag hoppas särskilt att här i den följande debatten få reda på inställningen hos dem som visserligen tillstyrkt anslag men som klart har deklarerat att de betraktar det som en temporär företeelse. Om de vidhåller denna uppfattning, bör man se till att Svenska diakonsällskapet får klarhet därom. Jag har alltså, herr talman, för dagen inget yrkande.

Herr talman! Utskottet har med anledning av denna motion framhållit att behovet av socionomer, vilket vuxit under en lång följd av år, fortfarande är stort och visar en tendens att öka. även om vi fått nya socialhögskolor och kunnat öka intagningen till dem, ser vi ännu inte den tidpunkt när behovet kan vara täckt. Att i det läget vidta åtgärder som minskar utbildningskapaciteten genom att som motionärerna önskat kväva den utbildningsverksamhet som bedrives på Stora Sköndal är sakligt sett, oberoende av vilken inställning man har till Stora Sköndal och till dess verksamhet på detta utbildningsområde, inte tillrådligt.

Det torde vara svårt att leda ett sådant påstående i bevis. Om man säger som fröken Olsson att Stora Sköndal bedriver andra verksamheter på ett föredömligt sätt, har man ingen som helst anledning att utan närmare sakkunskap på området beskylla skolan för att bedriva en »nödtorftig socionomutbildning». Eftersom vi inte vet när behovet av socionomer blir täckt i framtiden och balans uppnåtts på marknaden har utskottet inte velat strypa verksamheten vid Stora Sköndal genom att tillstyrka indragning av statsbidraget, och utskottet har inte heller velat göra upp någon plan för avveckling av statsbidraget där eller uttala sig om när en eventuell avveckling skulle ske. Herr talman! Fröken Olsson ställde inte något yrkande, och jag vill bara yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi erinrar oss väl alla hur det gick till när Stora Sköndal fick det anslag det här gäller. Som fröken Olsson sade skedde det efter gemensam omröstning, och bakom den motion som då behandlades stod representanter för ansvarskännande kristna grupper från alla politiska partier. Enligt min mening är det inte många voteringsresultat 1 riksdagen som varit så glädjande som det och som överensstämt så bra med svenska folkets uppfattning. Varken efter att ha läst motionerna 1: 135 och II:174 — och det har jag gjort med stor förvåning — eller ens efter fröken Olssons långa anförande här i kammaren begriper jag vad hon egentligen vill. Fröken Olsson har i sin motion skrivit: »Vi finner därför att man nu utan olägenhet kan avveckla det provisorium alla är överens om att socionomutbildningen vid Stora Sköndal utgör.» Där ber jag att få anmäla en avvikande mening. Vi är inte alls överens om att undervisningen är ett provisorium, och som herr Turesson redan påpekat är det alls inte fråga om någon »nödtorftig socionomutbildning». Jag anser att vi skall hälsa utbildningen på Stora Sköndal med glädje. Det finns inte plats för alla som vill ha socionomutbildning, vare sig för dem som söker sig till Stora Sköndal eller till de andra socialhögskolorna. Jag är mycket tillfredsställd med utskottets skrivning, och jag är besviken över det som anförs av samarbetsnämnden för socialhögskolorna. Jag vill begagna tillfället till att peka på något som kanske icke alla av kammarens ledamöter har läst, nämligen vad direktionen för Svenska diakonsällskapet skrivit i bilagan till förevarande utlåtande. Man påpekar att socialhögskolornas kapacitet har ökat, dock inte i sådan utsträckning som vore önskvärt. Socialstyrelsen har också i sin långtidsprognos räknat med tillskottet från den av Sköndalsinstitutet årligen utexaminerade gruppen. Jag vill dessutom framhålla att det finns möjligheter för svårt handikappade människor att bo och vistas på Sköndalsinstitutet. Fröken Olsson ondgjorde sig över att studentrummen blivit upptagna, men de som med svårighet kan utnyttja dessa rum skulle i stället kunna bo i internat på Stora Sköndal. Jag förutsätter att detta är en riktig upplysning. Under sådana förhållanden bör vi också ömma för Stora Sköndals fortsatta existens. Med hänsyn till det föreliggande läget måste jag säga — möjligen med en bön om förlåtelse — att fröken Olssons motion var synnerligen onödig.

Herr talman! Fröken Olsson har med mycket stor emfas försökt övertyga kammaren om att statsbidraget till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningslinje bör avvecklas och att det i stället bör ske en utökning av antalet elever vid socialhögskolan i Stockholm. Detta är också huvudtanken i hennes motion. Fröken Olsson har försökt binda dem, som talat vid tidigare tillfällen i denna kammare när denna fråga behandlats, vid sina ståndpunkter genom att hänvisa till vad de skulle ha yttrat, t.ex. att det skulle förekomma en nödtorftig utbildning av temporär karaktär vid Sköndalsinstitutet och att det varit med hänsyn till bristsituationen som Svenska diakonsällskapets sociala utbildningslinje tillkommit och erhållit statsbidrag. Jag har aldrig för egen del påstått att det är fråga om en nödtorftig utbildning. Jag tror den snarare blir mer och mer kvalificerad. Och inte heller har jag förfäktat att den skulle vara temporär. Det har redan framhållits här av herr Nilsson i Agnäs att samarbetsnämndens yttrande är mycket egenartat. Man påpekar där att man kan öka det sammanlagda årliga intaget med 40 å 45 studerande vid socialhögskolorna. Det är ju ett riktigt och viktigt påpekande, men sedan uttalar man sig på ett sätt som jag betraktar som olämpligt, för att inte säga opassande, om Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet, som successivt bör kunna avvecklas. Samarbetsnämnden har ingen anledning att yttra sig om den saken. Riksdagen beslutade ju i våras, på förslag av Kungl. Maj:t, om en höjning av Sköndalsanslaget för att täcka de höjda kostnader för lärarlönerna som föranleddes av de senaste löneavtalen. En riksdagsmajoritet har alltså tagit positiv ställning till Sköndalsinstitutet så sent som i våras. Vi får också genom samarbetsnämndens yttrande veta att i 16 städer av olika storleksordning fanns sammanlagt 287 sociala tjänster från assistentbefattningar och uppåt och att av dessa 287 sociala tjänster endast 117 är besatta av personer med adekvat utbildning. Då tycker jag att Diakonsällskapet har rätt i sin bedömning. Att i ett sådant läge föreslå en successiv avveckling av en institution som årligen utexaminerar ett 40-tal socialarbetare, det motsvarar inte situationens krav. Det kan möjligen inte vara så att fröken Olsson anser att det är något fel med den här institutionen därför att den är en kristen och ekumenisk institution? Att hon inte tål institutionen därför att där finns en kristen miljö och ett kristet internat? Jag hoppas verkligen att det inte är sådana motiveringar som ligger bakom fröken Olssons krav på den successiva avvecklingen av statsbidraget till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningslinje. Det är all anledning för oss att fortsättningsvis stödja denna utbildning. Som väl är har heller inte utskottet följt fröken Olsson på den här punkten.

Herr talman! Jag vill inte att det skall råda något som helst missförstånd beträffande min inställning till den utbildning som ges vid Stora Sköndal. Yttrandet om den nödtorftiga utbildningen fälldes av herr Ståhl ensam — det underströk jag — i den första debatten i ärendet, vilket gällde den gamla utbildningen som inte heller vid socialinstituten var tillfredsställande. Man fattade då beslut om en upprustning av dessa institut för att göra dem till verkliga högskolor. Sedermera beviljades också Stora Sköndal statsbidrag för att kunna förbättra sin utbildning, så att den kom i nivå med utbildningen vid de omorganiserade högskolorna. Min ståndpunkt beror alltså varken på att jag underkänner den utbildning som ges vid Stora Sköndal eller att jag skulle betrakta den kristna inställningen vid Stora Sköndal som en negativ sak. Det gäller här i stället en principfråga. Jag har så många gånger förut i olika sammanhang från denna talarstol deklarerat att enligt min mening det allmänna bör ha hand om utbildningen i vårt land. Det bör inte finnas privatskolor, utom i vissa specificerade fall som jag inte nu skall räkna upp — vi får anledning återkomma därtill vid andra tillfällen. I stort sett är jag alltså principiell motståndare till privatskolor, oavsett om de är kristna eller icke och jag kan inte se att det behöver uppfattas som någon attack mot Svenska diakonsällskapet, om jag här hävdar samma principiella inställning som jag haft när det gällt andra utbildningsanstalter.
Herr talman! Eftersom fröken Olsson i sin replik kom in på den principiella frågan om Pprivatskolor eller inte vid sidan av det statliga skolväsendet vill jag gärna säga att jag har en uppfattning som är rakt motsatt fröken Olssons. Jag anser att vi skall ha privatskolor vid sidan av det statliga skolväsendet i den mån de fyller ett behov för att tillgodose de krav på valfrihet som människor i olika situationer kan ha.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som fröken Olsson säger, att varje gång som denna fråga är uppe här i riksdagen blir det livliga debatter, där man talar för och emot anslag till Svenska diakonsällskapets Sköndalsinstitut. Fröken Olsson citerade också en hel del av det som sagts i debatterna, och det går inte att förneka att citaten var korrekta — jag kommer väl ihåg vad jag själv sade i den närmast aktuella diskussionen.

Säkerligen framfördes också en hel del andra synpunkter som visade att Stora Sköndal har ett gott rykte när det gäller utbildningen på både det ena och det andra området. Jag har under några år — det är fördenskull jag begärde ordet — tillhört direktionen för Svenska diakonsällskapet och har haft tillfälle att följa verksamheten vid Stora Sköndal. Detta gör att jag med övertygelse kan rekommendera den utbildning som där äger rum. Jag hoppas att det anslag vi under en följd av år har beviljat till Stora Sköndal även i fortsättningen kommer att beviljas av riksdagen till dess vi får ta upp frågan på nytt. Det får vi göra när den dag kommer — som fröken Olsson tydligen tror är ganska nära förestående — då det inte längre råder någon brist på platser vid våra socialhögskolor. Fröken Olsson nämnde något om en utredning som har tillsatts av direktionen. Det är riktigt att så skett, jag har själv varit med att besluta därom. Denna utredning skall verkställa en allmän översyn av framtida utbildningsformer vid Stora Sköndal. Att uppgöra prognoser och planera för framtiden är enligt min uppfattning inte bara försvarbart, utan också vällovligt och nödvändigt, om verksamheten inte skall stå inför några hastigt påkommande problem. Man måste se så långt framåt som möjligt och planera på bästa sätt. Det sker inom alla verksamhetsområden.

Av dessa 287 befattningar var endast 117 besatta av personer med adekvat utbildning. Socialhögskolornas ökade kapacitet har alltså ännu ej förmått att åstadkomma en tillfredsställande arbetskraftssituation på de sociala vårdområdena.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

Herr talman! I den citatsamling som fröken Olsson föredrog fanns också ett uttalande av mig, innebärande att jag skulle ha rekommenderat en nedläggning av Stora Sköndal då socialinstituten blev högskolor. Givetvis, fröken Olsson, skedde det under den förutsättningen att socialhögskolorna skulle få en kapacitet som motsvarar utbildningsbehovet. Vi är långtifrån ännu i den situationen och kommer troligen inte att vara där inom överskådlig tid — allt tyder på detta. Mitt uttalande får alltså inte — det är jag angelägen att understryka — tas till intäkt för att i dag på något sätt börja stoppa Sköndalsinstitutet, som för närvarande bättre än någonsin rekryterar inträdessökande. Vi behöver dessa inträdessökande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå in i den här debatten, och jag trodde inte heller att den skulle bli så omfångsrik. Eftersom fröken Olsson inte ställde något yrkande i statsutskottet, kunde jag inte tro att hon skulle ta till orda med sådan frenesi här i kammaren. Nu har det emellertid blivit så. Låt mig notera med tacksamhet att fröken Olsson gör två erkännanden, för det första att hon inte på något sätt underkänner den utbildning som försiggår vid Stora Sköndal, och för det andra att hon inte har någon avog inställning mot Stora Sköndal på grund av dess kristna signatur. Jag tycker att det är tacknämligt att vi fått ett sådant uttalande. Vad beträffar utbildningen är jag övertygad om att den har samma standard som socialhögskolornas. Vid Stora Sköndal har man samma läroplaner och lika stort timantal samt därutöver två veckotimmar för livsåskådningsfrågor, vilket jag inte kan tänka mig skulle kunna skada eleverna. Den andra uppgiften, att fröken Olssons inställning inte grundar sig på att institutet har en kristen etikett, tycker jag också är värd att få antecknad. Jag tror att Stora Sköndal fyller ett mycket stort behov både i en situation som den nuvarande — vilken säkerligen kan bestå åtskilliga år — och för framtiden. Utskottets uttalande om att »arbetsmarknadens behov av arbetskraft med social utbildning kommer att visa sig vara större än tillgången» synes mig vara fullt riktigt. Låt mig få göra ett citat ur Dagens Nyheter den 8 mars 1967: »Ingen enda assistenttjänst i Stockholms nykterhetsvård är i dag besatt med en socionom.» I Stockholm har man tillgripit en snabbutbildning av mindre värde för att tillgodose behovet av arbetskraft.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

Herr talman! Vi motionärer har hemställt om en utredning angående inrättande av ett statligt korrespondensinstitut. Jag håller fast vid uppfattningen att många omständigheter talar för en sådan utredning. Den utbyggnad av vuxenutbildningen som förestår och i vilken korrespondensundervisning kommer att få sin givna plats är ett av skälen för att denna undervisningsmetod bör anpassas till det samlade utbildningsprogrammet och ställas under samhällets ledning. Ett annat skäl är att granskningen av och prissättningen på studiematerialet skulle kunna ske från mera objektiva utgångspunkter och en ökad valfrihet och konkurrens skapas mellan olika korrespondensinstitut. Eftersom utskottet avstått från en sakprövning av denna fråga skall jag inte närmare wutveckla motionärernas synpunkter. Utskottet hänvisar i sin skrivning till yttrande över motionerna som skolöverstyrelsen har avgivit. I detta yttrande säges det att frågan om att »inrätta ett statligt korrespondensinstitut berör dels den pågående läromedelsutredningen, dels den kommitté, som tillkallats — — — med uppdrag att utreda frågan om användningen av radio och television i utbildningsväsendet samt att planera och leda försöksverksamhet inom detta område». Jag tolkar utskottets skrivning, herr talman, på det sättet att de utredningar som man refererat till kommer att pröva även den fråga som vi nu behandlar. Jag har följaktligen inte något yrkande.

Herr talman! Eftersom jag har en blank reservation knuten till detta utskottsutlåtande vill jag säga några ord om den fråga som det här gäller, nämligen skoldemokratin.

I skolmiljön innebär detta att eleverna spelar en aktiv och självreglerande roll med <:självverkande grupper och att eleverna deltar i utarbetandet av studiemål och studiemetoder inom den ram som är given för undervisningen. I den motion som här behandlas har man tagit upp elevernas ställning i tre viktiga organ inom skolan, och man har föreslagit åtgärder som kan innebära en förstärkning av elevernas inflytande. Det gäller samarbetsnämnder, ämneskonferenser och klasskonferenser.

Detta positiva yttrande i linje med motionens syfte kan utskottet göra speciellt med hänsyn till det yttrande som skolöverstyrelsen har lämnat statsutskottets andra avdelning till bedömande. Där framhålls en mycket viktig och allvarlig sak, nämligen att skolöverstyrelsen är medveten om att skolstadgans bestämmelser i detta avseende inte inom alla kommuner efterföljs på det sätt som är önskvärt. Sedan vill skolöverstyrelsen understryka att den uppmärksamt och fortlöpande kommer att följa det sätt på vilket enskilda kommuner förfar i detta avseende. Skolöverstyrelsen ställer sig heller inte främmande till tanken på ett mera detaljerat reglerande av samarbetsnämndernas verksamhet, om utvecklingen under det kommande läsåret inte skulle gå i önskad riktning. Med anledning av dessa uttalanden har jag också kunnat förena mig med
Herr talman! Vi har inom statsutskottet vid behandlingen av denna motion varit ganska eniga om att en vidgad medverkan av eleverna i skolans högre regioner beträffande skolans angelägenheter kan vara nyttig. En sådan medverkan kan naturligtvis främja en positiv inställning från eleverna till skolan och skolarbetet, och det kan väl också medverka till att besvärliga disciplinproblem i vissa fall kan lösas. Men vi vet alla att det gäller en ny verksamhet. Den har endast varit i kraft under ett år. På skolöverstyrelsens inråden i dess yttrande till utskottet har vi förordat ett avvaktande av ytterligare erfarenheter innan man begär vidgade befogenheter. Det talas i motionen exempelvis om permanent representation i ämnesoch klasskonferenser, och jag tror säkert att en sådan kan vara bra ur informativ synpunkt och möjligen även ur rådgivande. På nuvarande stadium har man emellertid anledning att ställa sig något tveksam till frågan, huruvida elevernas representanter skall ha någon beslutanderätt. Det förefaller väl litet egendomligt att de skall kunna besluta i frågor om läroböcker och uppläggning av undervisningen i ett ämne som de ännu inte har läst. Det har från skilda håll funnits en tendens att skylla det hittills ojämna utfallet beträffande samarbetsnämnderna i olika orter på lärare och skolledning, och det finns naturligtvis varierande grad av intresse från deras sida för denna verksamhet. Men jag vet av egen erfarenhet att även elevorganisationerna på olika skolorter visar varierande intresse för att utse representanter i samarbetsnämnderna. Jag tror därför att det är riktigt att vi som skolöverstyrelsen förordat följer utvecklingen med' uppmärksamhet, att skolöverstyrelsen vidtar de åtgärder som kan behövas för att stimulera till ytterligare verksamhet och att vi därefter får se vilka erfarenheter som vunnits.

Herr talman! Jag är ledsen, men jag kan självfallet inte besvara herr Nordgrens fråga. Jag skulle vilja uppmana herr Nordgren att i stället fråga sin medmotionär, herr Stefanson i första kammaren tillika ledamot av utredningen, när man kan vänta sig att utredningsresultatet kan framläggas.

Herr talman! I skolöverstyrelsens remissvar över vår motion II: 117, i vilken bl.a. yrkas att SECO skall beredas plats i skolöverstyrelsens styrelse, talas det om svårigheten att konstruera en styrelse som å ena sidan har ett så begränsat antal ledamöter att den kan bli effektiv i sitt arbete och å andra sidan får en så allsidig representation som möjligt. Jag har full förståelse för detta problem, och i stort sett kan man väl säga att SÖ:s styrelse lyckats något så när med den allsidiga sammansättningen, om man inte — som jag gör — ser eleverna i SECO som den verkligt viktiga komponenten i denna allsidighet. Skolöverstyrelsen säger också, att det i dag i och för sig inte är oväntat att man på SECO-håll reser frågan om denna representation. Jag tycker att det har varit glädjande att i många sammanhang få läsa och höra att skolöverstyrelsen varit en aktiv förespråkare för en vidgad skoldemokrati. Men jag tycker också att man alltför ofta — t.ex. i föreliggande fall — reser litet för mycket formella hinder när det gäller att fullt bygga ut denna skoldemokrati. Jag skall inte här gå in på alla de besvärligheter man radar upp för att kunna avstyrka vår motion. Låt mig bara stanna vid två punkter. Det tyngst vägande skälet mot ett bifall till motionen skulle enligt skolöverstyrelsens remissvar vara att medlemmarna i SECO som regel inte har uppnått myndig ålder. Inom parentes sagt innebär ju detta ett accepterande av den nuvarande myndighetsåldern, vilket vi som bekant inte är ense om — vi har ju bl.a. motionerat i detta ärende här i kammaren. Skolöverstyrelsen säger vidare, att med uppdraget att vara representant i SÖ:s styrelse följer ämbetsmannaansvar, d. v. s. man är underkastad bestämmelserna om ämbetsbrott i kap. 20 i brottsbalken. Det kan ju låta litet kusligt. Ingen vill väl ha med brottsbalken att göra i sådana sammanhang. Jag har därför låtit undersöka hur ofta åtal enligt detta kapitel i brottsbalken förekommit under de senaste tio, tjugo åren. Resultatet av denna undersökning visar, att SöÖ:s tyngst vägande skäl är rätt så uppkonstruerat. Jag fick nämligen reda på att något sådant åtal inte förekommit i mannaminne. Den andra punkt jag vill ta upp är bekymren för omogenhet och för att vederbörande SECO-representant endast skulle ha möjlighet att sitta i sty relsen ett eller två år, varefter det alltså skulle komma en ny SECO-representant. Ja, nu är SECO-eleverna plötsligt omogna igen, men i andra sammanhang — och i många gånger mycket viktiga sammanhang, vilket vi alla känner till — talar man inte om omogenhet; det passar inte annat än vid lämpliga tillfällen som i detta fall. Bekymren för allför stor fluktuation fäster jag inte så stort avseende vid — i alla fall inte i negativ betydelse. Det är nyttigt för en styrelse att också få nya och ofördärvade ledamöter, som dessutom är helt å jour med verkligheten i skolan i dag och som redan före inträdet i styrelsen är väl förtrogna med de flesta problem som står på dagordningen. Och fluktuationen är ju en sak som också finns inom andra underorganisationer där SECO har representation. För övrigt vill jag inom parentes säga, att en sådan cirkulation eller fluktuation många gånger är att rekommendera för även icke SECO medlemmar i sådana sammanhang där styrelseledamöter bara sitter och sitter år ut och år in. En SECO-representant i skolöverstyrelsens styrelse anser jag vara ett steg mot en ytterligare demokratisering i skolan. Jag tycker inte att man skall vara så rädd för att ta detta steg fullt ut — ett steg som i och för sig inte är så oerhört stort som man vill göra gällande. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till vår motion II:117 i vad den avser att SECO bereds plats i skolöverstyrelsens styrelse.
Herr talman! Elevorganisationerna har sedan lång tid tillbaka möjlighet att i vart fall göra sin stämma hörd i skolöverstyrelsen genom att de utnyttjas som remissinstanser. Jag förutsätter att de också därigenom har ett visst inflytande på skolöverstyrelsens ställningstaganden i frågor som är av vitalt in tresse för eleverna. Men frågan är väl, om man förstärker elevernas möjligheter att påverka skolöverstyrelsen genom att skaffa elevorganisationerna en permanent representant i skolöverstyrelsens styrelse.

Men det för mig avgörande då jag i utskottet biträtt det enhälliga beslutet att avstyrka bifall till motionen har varit det förhållandet, att man skulle få en förfärlig ryckighet i denna representation. Det kan väl hända att det ibland kan vara bra och nyttigt, som fru Ryding uttryckte det, att få nya och ofördärvade ledamöter, men det får väl vara någon måtta på jakten efter nya ledamöter. De bör ju inte växla varje år. Vi vet att det tar en viss tid innan man kommer in i arbetet i en organisation. Jag föreställer mig att man nog bör sitta ett år i en sådan styrelse, innan man blivit tillräckligt varm i kläderna, och då är det tid att sluta. Man kan nämligen inte tänka sig utom i rena undantagsfall att någon elev kan sitta mer än ett år. Vad beträffar det skäl som skolöverstyrelsen anfört bland flera andra att det skulle vara besvärligt med hänsyn till det ämbetsansvar som styrelsens l1edamöter har visavi tillämpning av 20 kap. brottsbalken, kan jag gärna medge att det kanske inte var det starkaste skälet, men det har inte skolöverstyrelsen sagt heller, utan den har sagt att detta är ett bland flera starka skäl. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare utan inskränker mig till att yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Först vill jag bara korrigera herr Turesson vad beträffar skolöverstyrelsens remissyttrande. Det står faktiskt där — jag har det framför mig — »De tyngst vägande skälen» är detta ämbetsansvar. Därför tycker jag att jag borde ta upp det speciellt och gendriva det på sätt jag gjorde förut. Jag vågar faktiskt ge SECO-eleverna det ansvar som följer därmed, och jag tror inte att man behöver vara så förfärligt bekymrad för den mellanställning som de skulle få enligt herr Turessons uppfattning. Det skall vara måtta på ryckigheten när det gäller nya ledamöter, sade herr Turesson. Ja visst skall det det. Men jag sade i mitt anförande att det är bra, om man också kan få nya ofördärvade krafter. Jag avser alltså inte att alla skolöverstyrelsens styrelseledamöter skall gå samtidigt med SECO-representanten. Jag är ledsen att jag inte låtit mig övertygas av herr Turessons anförande. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag tror att det kan vara tillräckligt besvärande för en styrelse att en ledamot byts ut varje år. Jag begärde närmast ordet därför att fru Ryding invände mot att jag sade att skälet med ämbetsansvaret enligt 20 kap. brottsbalken var ett av flera, enligt skolöverstyrelsens mening tungt vägande skäl. Mot detta sade fru Ryding att det var det tyngst vägande skälet enligt skolöverstyrelsens mening. Men i SÖ:s yttrande som jag har framför mig står följande: »De tyngst vägande skälen mot förslaget hänför sig till det förhållandet att medlemmarna i SECO som regel inte uppnått myndig ålder», och sedan anförs åtminstone två skäl till som hänförs till de tyngst vägande.

Herr talman! I detta utlåtande behandlas en partimotion från centerhåll, i vilken begärs en parlamentarisk utredning av frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, såväl från skattepolitisk synpunkt som med hänsyn till frågans betydelse för den kommunala demokratin. Det är klart att man kan fråga sig varför centern återkommer med den här motionen även i år då den avslogs i fjol.

1965 framlades ju på grundval av skatteutjämningskommitténs betänkande ett förslag om bättre skatteutjämning än tidigare. Jag vill gärna understryka vikten av detta, men som vi alla vet tog inte skatteutjämningskommittén någon som helst ställning till den stora frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Kommittén var för övrigt förhindrad av sina direktiv att göra detta. Den framhöll ändock angelägenheten av att det problemet togs upp inom en snar framtid. även kommunförbunden, som ju har stött våra motionsyrkanden, har = understrukit samma synpunkt. Låt mig bara med några ord, herr talman, motivera vår syn på dessa frågor. Den kommunala verksamheten har i vårt land expanderat mycket kraftigt under senare år. 1950 utgjorde kommunernas utgifter 9 procent av bruttonationalprodukten, och enligt gjorda beräkningar blir motsvarande siffra för innevarande år ungefär 18 procent. Det rör sig alltså om en fördubblad andel på mindre tid än två decennier. Det innebär också att kommunerna för närvarande har större direkta konsumtionsoch investeringsutgifter än staten. Man kan nu räkna med att omkring 60 procent av samhällsutgifterna faller på kommunerna. Det finns också anledning anta att den utvecklingen kommer att fortsätta. Denna expansion av den kommunala verksamheten beror väsentligen på beslut som har fattats av statsmakterna. Kommunerna har kommit att i högre och högre grad bli verkställighetsorgan åt riksmyndigheterna. Det finns självklart någonting positivt i detta, att man kan decentralisera samhällsverksamheten, att den personkännedom och nära kontakt som kommunerna har kan utnyttjas när det gäller att föra ut besluten och genomföra dem. Dessutom är det naturligtvis av betydelse att man inte behöver skapa en ny organisation från statens sida för administration och genomförande av reformer när man redan har de kommunala organen.

Det var inte så länge sedan man ansåg att en kommunal total utdebitering på 20 kronor per skattekrona rimligen inte kunde överskridas. Vi har en rad kommuner som redan har kommit över den gränsen eller kommer över den med höstens utdebiteringsbeslut. På många håll har man nått avsevärt över denna gräns. Man frågar sig naturligtvis: Hur långt skall denna utveckling i fråga om utdebiteringsstegringar kunna fortsätta? När skall man passera 25-kronorsstrecket som medeltal och vilka konsekvenser får detta? Jag kanske också bör peka på att det finns kommuner -— om man studerar vad den nioåriga skolan kostar — där skolan tar i anspråk ungefär hälften av kommunens utgifter. Det hänger naturligtvis i hög grad ihop med skatteunderlaget, vilket varierar starkt. Sedan tillkommer, herr talman, den synpunkt som vi ofta framhållit, att kommunalskatten är proportionell, vilket gör att en skärpning blir mest kännbar för de lägre inkomsttagarna. Det är en synpunkt som vi väl inte skall bortse från efter allt tal om att låginkomstgrupperna skall betalas bättre. Den inkomstutjämnande effekt som avsågs med den progressiva statliga beskattningen har i hög grad satts ur kraft genom att man har fått en starkt stegrad kommunalskatt. Denna utveckling, som ju har lett till en helt annan relation mellan inkomsttagarna än som förutsades, har skett utan någon som helst skattepolitisk prövning av de inbördes relationerna mellan statlig och kommunal beskattning. Det är därför vi anser det angeläget att nu företa en översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Uppenbart är också att om statsmakterna pålägger kommunerna alltmer vidgade uppgifter, så blir utrymmet för kommunernas beslut om egna aktiviteter och reformer successivt begränsat. Under senare år har vi ju diskuterat författningsfrågorna mycket ingående, och även om man då har accepterat centerns förslag att ta upp den regionala, kommunala demokratin till debatt, så är väl detta ändå en principiell synpunkt som inte bör nonchaleras. Man frågar sig hur långt den utveckling som nu pågår kan fortsätta, innan den kommunala självstyrelsen är så urholkad, att den på många håll i landet har blivit en fiktion i stället för en realitet. Den skatteutjämning vi genomförde för ett par år sedan var en värdefull förbättring men innebar inte någon lösning på det problem vi nu diskuterar. Dessutom gör den rörliga utdebiteringsgräns som beslutet innebär att vi får en utjämning på allt högre nivå. Vidare är det så, att om en kommun inte ökar sin utdebitering lika mycket som medelutdebiteringen i landet stiger, så leder den nuvarande konstruktionen till att den kommunens bidrag minskar — och det är ju märkliga konsekvenser! Om t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö i ett speciellt läge höjer den kommunala utdebiteringen med 2 kronor därför att man anser det nödvändigt och därför att man inte har samma lånemöjligheter som förut, så betyder det att den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i landet stiger med 50 öre. Om en fattig kommun i Tornedalen då inte höjer sin utdebitering lika mycket får den mindre bidrag. Den nuvarande konstruktionen får alltså underliga konsekvenser. : Jag påpekar att detta naturligtvis inte bara gäller en fattig kommun i Norrbotten utan även kommuner på andra håll i landet, vilkas utdebitering i en sådan situation förblir oförändrad. Herr talman! Det finns. ytterligare en synpunkt i detta sammanhang som jag tycker att det är förvånansvärt att man så många gånger skall behöva ta upp i Sveriges riksdag utan att någonsin möta någon förståelse, detta i ett samhälle där vi anser oss ha kommit jångt på vägen mot likställighet mellan medborgarna. Jag säger detta även om jag är medveten om att det under senare år förekommit vissa tendenser i vårt samhälle i riktning mot ökade klyftor. Vi är emellertid inom de olika par tierna rörande ense om principen att en större likvärdighet i behandlingen av människor skall skapas. Men vi drar inte konsekvenserna av detta. Om alla menar att det skall ske en likvärdig behandling av medborgarna kan man fråga sig om det är rimligt, att riksdagen på det sätt som skett beslutar om att genomföra en nioårig skola, om att mentalsjukvården skall överföras till landstingen, om att kommunerna skall bygga ut åldringsvården o. s. v. Detta innebär att kommuner och landsting påläggs ökade utgifter, men man finner inget intresse för det förhållandet, att genomförandet av dessa reformer också medför helt olika skattebördor för människorna beroende på var de är bosatta. På samma inkomster får medborgarna betala helt olika kommunalskatt för att erhålla de förmåner som statsmakterna ålagt kommunerna att sörja för. Jag tycker vidare, herr talman, att tiden nu borde vara inne för att mera allmänt beakta sambandet mellan statlig och kommunal inkomstskatt. Jag är överraskad av att man fortfarande här i riksdagen kan lyssna till talare som är kritiska mot den progressiva beskattningen och liksom alldeles tappar bort det faktum, att för 90 procent av svenska folket är kommunalskatten större — för flertalet människor i detta land väsentligt större — än den statliga inkomstskatten. Det förefaller som om en del människor, däribland även politiker, bara läser ena raden på sina skattsedlar.

Det fram går av beräkningen att skillnaderna är mycket mycket små mellan vanliga inkomster och vad högre löntagare har. Jag hoppas att detta kan bidra till en mera realistisk debatt om dessa problem. Herr talman!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

Herr talman! Jag är i långa stycken förekommen av den föregående talaren. Jag håller med reservanterna om att 1965 års skatteutjämningsreform inte kan vara ett motiv för att motsätta sig en lösning av det gamla problemet om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.

Åtminstone för vår del är detta inte någon principiell fråga. Kommunalskatten är proportionell och ur den arbetande befolkningens synpunkt mindre rättvis än den statliga progressiva beskattningen. Såsom föregående talare sade visar den kommunala beskattningen en ständigt uppåtgående tendens. För den vanliga arbetaren och tjänstemannen och inte minst för de verkligt lågavlönade är kommunalskatten i dag den tyngsta skatten. Det är just därför som vi ständigt återkommer till frågan om denna kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Vi har i den motion som här behandlas föreslagit att staten skall överta skolkostnaderna. Deras andel av de primärkommunala utgifterna varierar givetvis från kommun till kommun, men genomsnittet torde vara omkring en fjärdedel av dessa utgifter. Det rör sig ordinärt om cirka 3 kronor per bevillningskrona, d.v.s. en inte ringa del av de kommunala utgifterna. Skulle den delen helt eller i huvudsak bortfalla skulle både den kommunala skattesituationen i allmänhet radikalt förändras och kommunernas möjligheter att bättre ta itu med andra angelägna uppgifter väsentligt förbättras. Skatteutjämningen är en bra sak — men det handlar om en skatteutjämning mellan kommunerna, något som verkligen är en rättvisefråga på grund av att skatteunderlaget är så olika i skilda kommuner. En lösning av detta utjämningsproblem kan bara åstadkommas genom statliga medel. Men den utjämningen är en sak och omfördelningen mellan stat och kommun en annan. Utskottet erinrar om att man vid skatteutjämningsreformens genomförande ansåg att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun var en fråga som också borde lösas. Nu vill man vänta och se — och man vill inte ens gå med på en utredning av problemet medan man väntar och ser. Vi har hört det resonemanget förr, men det blir inte riktigare för det, allra minst ur de mindre inkomsttagarnas synpunkt.

Herr talman! Jag kan instämma i ett av de uttalanden som herr Eliasson i Sundborn gjorde, nämligen när han sade att frågan om den kommunala skatteutjämningen är en gammal fråga. Jag har minnen av debatter om denna sak från den tid då jag över huvud taget började tänka politiskt. Det är en fråga som genom decennierna ständigt har diskuterats. Det har förekommit serier av utredningar som försökt lösa problemet, men det har alltid funnits några som hållit debatten vid liv genom att väcka motioner. För två år sedan fattade riksdagen beslut om en betydande förstärkning av de kommunala skatteutjämningsbidragen, men det beslutet — som. hälsades med tillfredsställelse av ansvariga kommunalmän ute i landet — har inte hindrat vissa motionärer att alltjämt hålla debatten vid liv. Jag vill endast erinra om det beslutets innebörd. För budgetåret 1965/66 var utgiften för kommunal skatteutjämning 526 238 312 kronor. För budgetåret 1966 68 1240 000 000 kronor. Denna ökning är ett uttryck för en positiv vilja hos statsmakterna att ingripa utjämnande mellan kommunerna. Dessutom ingår i det system som byggdes upp och godkändes av 1965 års riksdag den regeln, att beloppet inte skall vara stelt bundet utan accelerera i förhållande till utvecklingen, vilket också de nyss angivna siffrorna bekräftar. I debatten har speciellt åberopats kommunernas kostnader för skolor och för undervisningsväsendet över huvud taget. Men man har då glömt att staten betalar lärarlönerna och skollokalerna. Jag anser att det hade varit mera just att ta med även detta i bilden vid redovisningen av de kommunala utgifterna på den punkten. Vidare nämnde herr Eliasson att staten bara har »vickat över» mentalsjukvården på landstingen. Men han uraktlät att nämna att det samtidigt träffades ett avtal mellan staten och landstingen, som i sak innebär att staten betalar samtliga kostnader för mentalsjukvården. Herr Eliasson sade i går i remissdebatten, att han hoppades på att den valrörelse som vi gick emot skulle bli en saklig valrörelse utan taktiska spekulationer. Jag förutsätter, herr talman, att herr Eliassons sätt att skildra skatteutjämningens verkan icke skall vara ett uttryck för det slags saklighet som han eftersträvar. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag sade i går, herr Lindholm, att jag hoppades att vi inte skulle få en valrörelse präglad bara av en mängd politiska utspel och personliga utfall av den karaktär som vi hade år 1966. Jag har aldrig räknat med att vi skall kunna få en debatt som inte är influerad av att vi en och annan gång misstolkar varandras avsikter och överdriver "våra argument i den ena eller andra riktningen. Vi bör emellertid — om vi undviker sådant som inträffade år 1966 — kunna få en lugnare och sakligare debatt. Herr Lindholm talade om ökningen av skatteutjämningsbidraget. Jag framhöll också att detta var en viktig och betydelsefull reform. Herr Lindholm anförde emellertid också ökningen från budgetåret 1965/66, men det var ju då bara ett halvt budgetår det gällde. Jag har försökt få fram några siffror för att belysa utvecklingen. Mellan 1966 68 var ökningen i fråga om det statliga :skatteutjämningsbidraget, om jag inte missminner mig, 100 å 150 miljoner kronor: Låt mig emellertid framhålla att landstingens nettoutgifter för hälsooch sjukvård från år 1966 till år 1967 — om jag tar de beräknade siffrorna — ökade med 847 miljoner kronor. Kapitalutgifterna ökade med 261 miljoner. Det blev alltså sammanlagt över 1 miljard för landstingens del. Enligt uppgifter som jag begärt att få och som jag hoppas är riktiga har de totala kommunala utgifterna — alltså inte bara för primärkommunerna utan också för övriga kommuner — ökat från 20,6 miljarder 1965 till 22 miljarder 1966, vilket gör en ökning med 1,4 miljard. Enligt dessa siffror beräknas det från 1966 till 1967 bli en ökning från 22 miljarder till 25 å 26. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen har ökat från 17:25 år 1965 till 18:70 år 1967. Jag nämner dessa siffror bara för att visa problemets storleksordning. Jag borde naturligtvis ha påpekat, herr Lindholm, att staten ger ett bidrag till landstingen för mentalsjukvården och att det också genomförts en viss kostnadsfördelning när landstingen fick överta provinsialläkarinstitutionen. Men en kollega till herr Lindholm och mig från Gävleborgs län trodde sig i hastigheten kunna erinra sig, att landstinget i Gävleborgs län hade fått en extra utgift på 6 miljoner kronor för mentalsjukvården. Herr Lindholm kan kontrollera denna uppgift några platser längre bak i bänkraden.

Herr talman! Det är riktigt att staten betalar huvudparten av skolkostnaderna. Jag nämnde bara att den part som kommunerna fortfarande betalar uppgår till en fjärdedel av den kommunala utdebiteringen. Det är alltså stora belopp det här gäller. Jag begärde ordet närmast därför att herr Lindholm gjorde gällande att staten till fullo betalade utgifterna för mentalsjukvården även sedan landstingen har övertagit den. Nej, herr Lindholm, det är inte alls riktigt! Det går helt enkelt inte att bygga mentalsjukhus för de investeringsanslag som staten har gått med på. Sådana mentalsjukhus anser vi numera vara ovärdiga. Det blir betydande utgifter för landstingen, även om staten säkerligen betalar större delen. Nog får vi vidkännas skattehöjningar på landstingssidan också som en följd av den förändring som har skett beträffande mentalsjukvården.

Herr talman! Jag begärde ordet uteslutande för att markera att jag icke är nöjd med herr Eliassons i Sundborn sätt att hantera siffror. När han presen terade sin sifferserie borde han givetvis också ha redogjort för skatteunderlagets förändring. Då kanske bilden inte hade blivit fullt så dyster som den tedde sig genom hans sätt att använda siffermaterialet. För herr Karlsson i Huddinge vill jag bara påpeka att när staten träffade denna uppgörelse med landstingen förelåg kostnadsberäkningar för ett mentalsjukhus. Med utgångspunkt från de faktiska kostnader man hade träffades en uppgörelse mellan staten och landstingen, och i denna ingick att det skulle bli full täckning åt landstingen. Huruvida kostnadsförändringar sedan har inträffat skall jag inte yttra mig om i dag. Den princip man byggde uppgörelsen på innebar emellertid full kostnadstäckning.

Herr talman! De förhållanden som apostroferas i motionen II:79 och i statsutskottets utlåtande nr 145 är ju väl kända. Alla har kunnat konstatera, hur en allt större del av utgifterna på dessa områden har slussats över från staten till kommuner och landsting. I sak är väl inte så mycket att säga härom. Vi har i allmänhet en mycket god kommunal förvaltning med kloka och insiktsfulla förtroendemän och med samvetsgranna tjänstemän. Vad landstingen beträffar har de på ett utmärkt sätt handhaft de många hälsooch sjukvårdsuppgifter som anförtrotts dem. Och när på senare år flera sådana vårduppgifter — man kan nämna provinsialläkarväsendet och mentalsjukvården — överförts till landstingen, så kan också detta sägas vara ett steg i rätt riktning. Samtidigt med denna utveckling har emellertid en allt större kostnadsbörda övervältrats på de kommunala instanserna. Statsbidrag — under årens lopp förändrade till sin konstruktion — utgår naturligtvis alltjämt men i proportion till ökade uppgifter i minskad om fattning. Följden har blivit att kommunernas såväl som landstingens skatteuttag måst väsentligt höjas, vilket inte minst drabbar de lägre inkomsttagarna, eftersom dessa skatter vänder den tunga delen neråt. De nämnda nya uppgifter som överförts till landstingen genom ingångna avtal skulle — enligt uttalande från regeringshåll — inte ytterligare belasta dessa. Så har det emellertid blivit, som var och en i landstingsfrågor initierad kan bestyrka. Ja kan för att ta ett exempel nämna några siffror som jag plockat från mitt eget län — Malmöhus — där landstinget för år 1968, sedan statsbidrag och övriga intäkter fråndragits, utdebiterat för just provinsialläkarväsendet 2 690 000 kronor mot för år 1967 1 242 000 kronor. För mentalsjukvården var motsvarande siffror för år 1968 5121 000 kronor och för år 1967 3 597 000 kronor. Det anförda anser jag bestyrka att en parlamentarisk utredning av frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommuner är i hög grad påkallad. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag ville bara ha sagt att högerpartiet inte i princip är emot en framtida utredning på detta område, men att vi samtidigt vidhåller att man skall avvakta till dess man vet litet mera om skatteutjämningens resultat. De nya utjämningsreglerna har ju dock bara verkat några år, och såsom här har sagts kommer det att bli en ökning år från år — det kan bli ganska stora belopp. Kanske kan vi till nästa år få fram vad detta innebär. Men, herr talman, förutsättningen är ju att man prövar hela frågan från all männa skattepolitiska utgångspunkter. Annars kan man få en icke önskvärd snedvridning av systemet. Herr Eliasson talade om själva konstruktionen. Jag håller med honom om att konstruktionen är felaktig. Det har jag i viss mån påpekat i skatteutjämningskommittén — just att kommuner höjer skatten därför att de skall få del av ett större skatteutjämningsbidrag. Ett sådant system kan ju inte gärna hålla i längden. Till sist, herr talman! När man talar om full utjämning mellan kommunerna måste man ju också komma ihåg att man är inne på den kommunala självstyrelsen och hithörande problem. Jag tror att man skall vara ganska försiktig där, om man inte är beredd att släppa den kommunala självstyrelsen.

Herr talman! Låt mig först till herr Lothigius säga att skälet att vänta förefaller vara ganska diskutabelt från herr Lothigius synpunkt. Herr Lothigius var ju själv med i den utredning som lade fram sitt betänkande år 1964, om jag inte missminner mig. Redan då underströk kommittén att detta problem borde tas upp. Kommittén skulle också själv ha gjort det om den inte varit förhindrad av sina direktiv. Då undrar jag om det finns anledning att nu ytterligare skjuta upp saken. Alldeles bortsett från detta är väl herr Lothigius lika väl som jag på det klara med att en utredning för att belysa detta problem mera ingående än vad som hittills kunnat ske tar ett par tre år. Man kan väl då inte säga att den skulle komma särskilt kort tid efter skatteutjämningskommitténs betänkande. Hur denna fråga rent principiellt skall betraktas kan naturligtvis diskuteras. Jag har aldrig tagit det uttrycket i min mun att staten skulle garantera att alla kommuner skall ha samma utdebitering. Det tror jag inte vore rik tigt. En kommun, som väljer att bygga t.ex. en lyxskola i stället för en skola av hygglig och godtagbar standard, skall inte ha statsbidrag för att den lägger sig på en sådan nivå. Jag är inte heller övertygad om att man kan driva den principen hur långt som helst att en kommun, som beslutar åtgärder helt utanför de obligatoriska uppgifterna, skall ha täckning för de utgifterna. Det är inte hållbart. Men huvudprincipen måste vara att man får betalt för de obligatoriska uppgifter som statsmakterna lagt på kommunerna — införandet av nioårsskolan, lösandet av sjukvårdsfrågorna och = åldringsfrågorna. Man kan mycket väl tänka sig att utgå från en viss standard och att de kommuner som vill lägga sig »ovanför» och sätta i gång med lyxbyggen också får ta konsekvenserna. Men vi är långt ifrån en sådan princip när det gäller dagens kostnadsfördelning och med den skatteutjämning vi nu har — detta med allt erkännande för vad denna ändå har betytt och de framsteg den medfört. Herr Lindholm sade att jag hade glömt att tala om att kommunernas skatteunderlag hade ökat. Javisst, men skatteunderlaget har väl även ökat för staten, och då blir detta inte något argument. Jag pekade endast på att kommunernas utgifter hade ökat väsentligt mer än skatteutjämningsbidraget hade ökat. Herr Lindholm försökte tydligen göra gällande att det ifrågavarande problemet nästan hade minskat i vikt därför att skatteutjämningsbidraget hade ökat med något hundratal miljoner kronor. Jag tror att herr Lindholm av naturliga skäl haft så ringa kontakt med det praktiska arbetet inom landstingen att han inte känner till hur det ligger till med mentalsjukvården. Jag undrar om det är så värst många landstingsmän i detta land som hyser samma uppfattning som herr Lindholm, nämligen att överförandet av mentalsjukvården inte skulle pålägga landstingen några ökade kost nader, inte ens några risker härför. Det är en helt orealistisk uppfattning. Om jag inte missminner mig innebar den förhandlingsuppgörelse som träffades att man skulle få ett bidrag till nybyggnad av vårdplatser baserat på ett visst års penningvärde — 55 000 kronor plus index. Det finns ingen möjlighet att räkna med att detta belopp skall täcka dagens krav. Dessutom tillkommer andra krav. Alla som har någon inblick i dessa frågor vet att under den tid då medicinalstyrelsen och statsmakterna skötte mentalsjukvården var det ganska torftigt beställt i många avseenden. Vi kommer att bli nödsakade att öka personalen och rusta upp mentalsjukhusen på ett sätt som inte kunde förutses när överenskommelsen träffades. Nu har den emellertid träffats. Jag tycker dock inte att detta argument är av någon väsentlig betydelse för problemställningen. Har herr Lindholm alldeles tappat bort problemet med skattefördelningen mellan olika inkomstgrupper? Alla partier är — kanske med olika grad av värme — Överens om att vi måste göra något åt låginkomstproblemet. Men då måste åtgärder vidtas över hela fältet, och även skattefördelningsproblemet behandlas. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta kommunala utdebiteringen är faktiskt, trots skatteutjämningen, 8 kronor per skattekrona. Det är en mycket betydande skillnad. Varför skall vi då inte försöka belysa vilka konsekvenser detta har för den enskilde och för kommunerna? Detta problem bör avvägas ur skattepolitisk synpunkt, ur synpunkten vilka konsekvenser det har för kommunernas självstyrelse O. S. V. Om vi genomför reformer på detta område kan det naturligtvis leda till att betydande krav ställs på statsmakterna även om detta inte leder till att det totala skattetrycket ökar utan att medlen i stället fördelas mera rättvist. Vi får väl göra som på andra områden, när vi saknar ekonomiska resurser att genomföra allt vad vi önskar: vi får försöka finna en lösning att successivt genomföra reformer mot en mera tillfredsställande ordning. Det vore helt horribelt och ett tecken på en mycket konservativ för att inte säga reaktionär uppfattning att hävda, att om man har en stor orättvisa på ett område, så skall man absolut inte utreda den frågan, eftersom det kostar så mycket att ändra på förhållandena. Det är för mig en alldeles verklighetsfrämmande tanke. Kan man inte lösa problemen på en gång, så låt oss undersöka om vi inte genom att successivt genomföra delreformer kan åstadkomma en bättre ordning.

Anser herr Lindholm att detta står i överensstämmelse med vår uppfattning om social demokrati och kulturell demokrati? Det är ju framför allt på de båda områdena som man har problem inom den kommunala verksamheten.
Herr talman! Jag tror att herr Eliasson och jag är ganska överens i själva sakfrågan. Vi har emellertid ansett att om man för tidigt tillsätter en utredning, så blir denna utredning handikappad, eftersom man inte vet hur skatteutjämningen verkar och betydelsen därav — vi har ju haft skatteutjämningen bara ett par år. Det är därför vi har ställt oss avvaktande. Men kom igen, herr Eliasson, i denna fråga då vi fått litet bättre reda på hur skatteutjämningen verkar, så är vi beredda att ta itu med problemet. Skatteutjämningskommittén hade inte, som sades, uppdraget att ta upp frågan om förhållandet mellan stat och kommun i detta avseende. Men vi kunde inte undgå att behandla det, och vi behandlade det ganska ingående därför att vi var tvungna att se saken ur den synpunkten också för att färdigställa vår utredning. Och då kom vi fram till de verkligt stora problemen i detta sammanhang, problem vilkas lösning kan förändra ett helt skattesystem — jag tänker på inkomstbeskattningsfrågor och liknande. Jag menar därför att när man tar upp dessa problem till utredning så måste man ha alla fakta klara för sig. Någon annan reservation är det inte från vår sida.